Herr talman! I det politiska arbetet träffar jag många pensionärer. De kommer tidigt till mötena. De sitter på de främsta bänkarna. De lyssnar med stor uppmärksamhet. De har varit med och kämpat för folkpension och ATP. De litar på att socialdemokratin står fast vid sina utfästelser till dem som byggt upp det svenska välfärdssamhället. De vill höra om dagsfrågorna och framtidsproblemen. De borgerliga partierna har fram till nu också varit noga med att understryka sina utfästelser till pensionärerna. Den kanske viktigaste av dessa utfästelser är garantin att folkpensionen och ATP-n skall vara värdebeständiga. Man har garanterat att pensionen skall behålla sin köpkraft när priserna stiger. I den borgerliga regeringsdeklarationen 1976 heter det: ”De garantier som getts om värdesäkring av pensionerna infrias.” I regeringsdeklarationen 1979 förklaras: ”De löften som har givits till pensionärerna i fråga om värdesäkring av folkpensionen ——=— skall hållas.” Den som särskilt starkt understrukit betydelsen av denna utfästelse är Thorbjörn Fälldin. I sitt omtalade tal i Ystad den 20 juni 1976 säger han: ”Folkpensionärerna skall genom indexregleringen garanteras ett skydd mot penningvärdeförsämringen. Det har satts i fråga om den metod som används gett detta skydd. Vi har begärt en opartisk undersökning av detta. Vi måste ha svart på vitt att vi uppfyller löftet till pensionärerna.” Den 9 juni 1979 förklarade Thorbjörn Fälldin i riksdagen: ”Det går aldrig att kompensera högre oljepriser —-—-—- med inhemska löneökningar.

Både centern och regeringen slår vakt om att pensionernas värdesäkring bibehålls.” Lennart Pettersson fick svart på vitt på att centern och regeringen skulle uppfylla löftena. Men det var inte värt ett dugg. Ty centern och regeringen bibehåller inte värdesäkringen. Man skall inte längre räkna med effekten av indirekta skatter och energipriser. Hade detta genomförts 1977 skulle folkpensionärerna i dag gått miste om ca en hel månads pension. Det är stora pengar för en pensionär. Det går inte att förklara bort detta löftesbrott genom att hänvisa till att pensionstillskotten skall höjas nästa år. Det har redan riksdagen beslutat om. Det står i lagen att så skall ske. Man kan inte försvara ett löftesbrott genom att hänvisa till att man inte bryter andra löften också. Eller har ni verkligen tänkt rycka av dem pensionstillskotten också? Vi brukar säga att dagens pensionärer genom sitt arbete har byggt upp dagens svenska samhälle. De förtjänar vår erkänsla för den insatsen. De förtjänar att få känna förtroende för att regering och riksdag håller sina löften och garantier till pensionärerna. Pensionärerna kan knappast kompensera sig på annat sätt. De kan inte strejka. De är beroende av att den aktiva generationen står för givna löften. Vi är fullt på det klara med att det blir en lång och mödosam väg att sanera Sveriges statsfinanser och att tidigare åtaganden kan komma att sättas i fråga. Men så katastrofalt är ändå inte vårt ekonomiska läge att pensionärerna skall behöva stå i främsta ledet bland dem som tvingas avstå från vunnen rätt. Minns att den borgerliga regering som nu vill urholka pensionärernas köpkraft är samma regering som i år sänkt skatten för de högsta inkomsttagarna med 11 000 kr. De borgerliga partierna har inte fått väljarnas mandat att driva igenom denna försämring. Jag tycker inte man får behandla gamla människor på det sättet. Vi socialdemokrater kommer inte att gå med på att urholka pensionärernas köpkraft. Pensionärerna skall kunna lita på socialdemokraterna. Vi vill visa att vi står på deras sida, och det har varit ett mycket viktigt skäl till vårt beslut om misstroendeförklaring mot den borgerliga regeringen. Vi socialdemokrater sade i valrörelsen 1976 att om de borgerliga partierna får försämra statsfinanserna och försvaga ekonomin leder detta förr eller senare till en social nedrustning — då kommer de högtidliga löftena till pensionärerna i fara. Det är den situationen vi år efter år har varnat för. Det är det läge som vi genom våra förslag har försökt förebygga. Men nu är vi där. Det är nu fyra år sedan de borgerliga tågade in i kanslihuset. Detta är den lyckligaste dagen i mitt liv, sade en av deltagarna. Han blev inte gammal i ämbetet. Nu skulle vallöftena infrias, nu skulle de borgerliga principerna sättas i verket. Under dessa fyra år har priserna stigit med nära 50 Jo, de senaste tolv månaderna med 15 96 — den värsta inflationen i vår moderna historia. Vad värre är, dessa prisstegringar är större än i flertalet jämförbara länder. Underskottet i våra affärer med utlandet är större än någonsin. Det har fördubblats bara sedan i fjol från ca 10 till över 20 miljarder kronor. Ni får låna i sådan takt att de utländska bankirerna börjar rynka på näsan. Industriinvesteringarna ligger långt under den nivå som uppnåddes 1976, då socialdemokratin regerade. Statsfinanserna har fullständigt raserats. Mellan budgetåren 1975 80 ökade budgetunderskottet från 3,5 till drygt 50 miljarder kronor. Detta gapande hål i statsfinanserna har vi fått trots att det totala skattetrycket höjts kraftigt under den borgerliga regeringens tid. Skattetrycket har höjts till ackompanjemang av moderaternas förkunnelse att det går att sänka skatterna om bara viljan finns — men det gällde inte vanligt folk. Mycket kunde man ytterligare foga till denna beskrivning av de borgerligas fögderi: reallönerna har sjunkit, bostadsbyggandet hotas av ett sammanbrott, den regionala obalansen har stadigt förvärrats, skolans resurser skärs ner. Visst är det kris i världsekonomin. Visst slår oljepriserna hårt, och andra regeringar har det också besvärligt. Men de borgerliga partierna har förvärrat dessa svårigheter. Gradvis har den starka svenska ekonomin undergrävts. Den starka misstro som finns mot regeringen har inte bara sin grund i en relativt sett dålig ekonomisk utveckling. Den borgerliga regeringen har varit beredd att svika högtidliga principer, om det varit nödvändigt för att sitta kvar vid makten. Därtill kommer det drag av handlingsförlamning och förvirring som så ofta präglat regeringens arbete. Jag tror också att många människor känner att regeringen alltid anpassar sin beskrivning av den ekonomiska verkligheten efter sina politiska syften. När man läser regeringens ekonomiska proposition nu erinrar man sig alla de övermodiga påståenden som de borgerliga partierna strödde omkring sig i valrörelsen 1979. Då talade ni om att alla kurvor pekade uppåt, att ni hade klarat krisen, att ni hade lagt en god grund för en förbättrad välfärd under 1980-talet. Våra varningar för budgetunderskott och utlandslån avfärdades som vidskepelse, skrämselpropaganda och bristande omsorg om sysselsättningen. Dagen efter valet gav ni en helt annan beskrivning av verkligheten. I somras, för ett par månader sedan, var det överhettning på arbetsmarknaden och expansion av köpkraften, för då skulle ni driva igenom momsen. Det har ni helt glömt i dag — i dag är det i stället tal om utlandslån och budgetunderskott i det tristessens fögderi som ni redovisar i er proposition. Det har alltid funnits socialdemokratiska alternativ till den borgerliga regeringspolitiken. Inom socialdemokratin har vi alltid varit noga med att inte öka de offentliga utgifterna i snabbare takt än vi ansett oss kunna klara finansieringen. Det har varit en tradition att konsekvent driva en stram efterfrågepolitik. När så varit nödvändigt har främst s.k. selektiva medel satts in för att hålla sysselsättningen uppe. På det sättet tillåts aldrig underskottet i utlandsaffärerna och i statens budget anta de proportioner det nu fått. Det här är en politik som ofta kritiserats. Det är inte statsbudgeten som skall balanseras, har man sagt, utan samhällsekonomin. Så har det låtit även under de här åren sedan 1976 när vi oupphörligen varnat för att låta budgetunderskottet öka i den takt som skett. Nu visar det sig att den socialdemokratiska traditionen varit förnuftig och att regeringen bort ta fasta på våra varningar långt, långt tidigare. När obalansen i ekonomin tillåtits bli så stor som nu, snävas handlingsutrymmet in. Regeringen har svårt att se andra alternativ än en kraftig åtstramning. Man säger att avmattningen ej kan mötas med en generell efterfrågestimulerande politik av den typ som fördes efter den första oljechocken. Så har regeringen kommit att föra en helt bakvänd ekonomisk politik. I högkonjunkturen spär man på efterfrågan och därmed inflationen. I lågkonjunkturen drar man åt efterfrågan och ökar därmed arbetslösheten. Det råder enighet om att industrisektorn är för liten. Det är den därför att vi har en för låg investeringsnivå. Det investeras för mycket i mark och fastigheter och rena penningplaceringar och för litet i att bygga ut de gemensamma produktionsresurserna. Därför behövs starka offensiva insatser på näringspolitikens område. Och det är bra att regeringen nu vill stimulera industrin med åtgärder av den typ som vi socialdemokrater har brukat använda. Det finns däremot ingenting som säger att industriinvesteringarna ökar, om den offentliga sektorn skärs ner. Man gagnar inte industrin genom att angripa den offentliga sektorn och framställa de människor som arbetar i samhällets tjänst som någon sorts parasiter. En effektiv offentlig sektor inom t.ex. transporter och utbildning är en förutsättning för ett livskraftigt industrisamhälle. Den är en viktig köpare av industrins produkter, och den är ett uttryck för solidaritet mellan olika grupper i samhället för att ge trygghet och välfärd åt alla. Det finns alltså starka skäl att slå vakt om den offentliga sektorn mot de stundom vulgära och enfaldiga angrepp som förekommer från främst moderat håll. Det borgerliga misslyckande som vi nu ser, icke minst oförmågan att hålla reda på statens inkomster och utgifter, visar att man inte får låta obalanserna i ekonomin bli för stora innan man griper in. Men man får inte heller strama åt alltför hårt när man väl har börjat ta itu med problemen. Vad som nu händer i Storbritannien visar med all önskvärd tydlighet att alltför drastiska åtgärder riskerar att föra oss in i en obeveklig nedåtgående spiral. En alltför kraftig åtstramning av privat och offentlig konsumtion leder till arbetslöshet och minskande produktion. Detta stärker inte näringslivet. Tvärtom råkar företag, särskilt mindre och medelstora företag, i problem. Produktionskapacitet slås ut. Det innebär att industrins produktionsresurser fortfarande är för små. Bytesbalansen visar fortfarande underskott. Och så krävs nya åtstramningar. På så vis kan man få en fortgående försämring av hushållens standard, av den sociala välfärden. Arbetslösheten stiger alltmer och de sociala klyftorna växer. Och det är risk för att det blir samma väg som man kommer att gå här. Vi socialdemokrater tar sannerligen inte lätt på problemen. Det kommer att bli ett mödosamt arbete att rekonstruera den svenska ekonomin efter de här borgerliga åren. Vi kommer att under många år tvingas föra en kärv och hård politik. Vi kan knappast räkna med någon vidare ökning av reallönerna för en tid framöver. Vi kommer att få vara försiktiga med nya utgifter och kan få ompröva en del gamla. Men vi måste samtidigt offensivt gripa oss an med problemen och slå vakt om arbete och rättvisa. I början av november kommer vi att framlägga den socialdemokratiska politik som vi anser att läget kräver. Vår kritik av regeringens politik gäller framför allt två områden: sysselsättningen och fördelningspolitiken. Hösten 1980 ter sig för oss som den vändpunkt då den borgerliga regeringen ger upp den fulla sysselsättningen som det genomgripande målet för den ekonomiska politiken och när den tar de första stegen på den sociala nedrustningens väg. Regeringen anser att 1981 blir ett lågkonjunkturår. Ändå är den i flera avseenden alltför optimistisk. Det gäller t.ex. nivån på bostadsbyggandet och storleken av industriinvesteringarna. Den försörjningsbalans som regeringen lägger fram för 1981 är ett bräckligt korthus som ställs upp för att till nöds klara regeringen över höstriksdagens prövningar men som sedan ramlar ihop. Nu vet vi att arbetslösheten kan komma att öka dramatiskt 1981. Konjunkturinstitutet menar att lågkonjunkturen och höstens skattehöjningar kan öka arbetslösheten med 70 000 nästa år. Då har man ändå inte räknat med effekten av regeringens svångremspolitik såsom den kommer till uttryck i den s.k. sparplanen. Industrins orderingång fortsätter att rasa. Det kommer inte att bli lika många nya jobb på den kommunala sektorn som tidigare. En sådan ökning av arbetslösheten kan motverkas till en tid av massiva arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är likväl något alldeles nytt för vårt land att en lågkonjunktur och ökad risk för arbetslöshet möts med en kraftig åtstramning av den ekonomiska politiken. Det betyder att man sätter arbetslöshet som mål. Det kan vi inte acceptera. Vi säger nej till arbetslöshet. Vi skall bekämpa den, och detta principiella ställningstagande har självfallet spelat en stor roll för vårt beslut om en misstroendeförklaring. Regeringen för vidare en oacceptabel fördelningspolitik. Dess förslag kallas högtidligen för sparplan. Men vad är det man sparar på? I första hand är det fråga om att dra ner på stödet till utsatta grupper. Det är i själva verket samma sak som att man höjer skatten enbart för pensionärer, sjuka, barnfamiljer, studerande m.fl. Det är skattehöjningar som har den innebörden att de särskilt drabbar människor med små inkomster men är föga kännbara för de välbeställda. Det är den privata konsumtionen man riktar sig mot i allt väsentligt. Regeringen påstår att man särskilt lagt sig vinn om att skydda de svaga grupperna. Det är svårt att förstå. De handikappade drabbas inte alls, har man sagt. Det är fel. Handikappersättningar och vårdbidrag till de handikappade urholkas på samma sätt som pensionerna om regeringens förslag genomförs. Och det gäller också arbetsskadeförsäkringen för dem som drabbats av skador i jobbet och bidragsförskottet till de ensamstående föräldrarna. Regeringen säger: Vi höjer kraftigt avgifterna för läkarbesök och läkemedel, men vi inför ett högkostnadsskydd. Vad innebär det? Jo, det betyder ändå att kroniskt sjuka eller äldre människor som börjar bli skröpliga och behöver gå till sin läkare ganska regelbundet och få sin medicin, kan få ökade kostnader på 400 kr. på ett år. Om de sedan förlorar ytterligare några hundralappar i kommunalt bostadstillägg och dessutom får pensionen urholkad så visar det väl att regeringen genom sina åtgärder knappast skyddar de svaga i samhället. Nu tas i själva verket de första stegen på den sociala nedrustningens väg. De tas av partier som i åratal beskyllt socialdemokratin för reformovilja och konservatism, när vi inte gått med på deras överbud för att vi icke tillräckligt snabbt ökade statens utgifter för sociala och kulturella ändamål. De tas av partier som de första åren i regeringsställning skröt över att ha genomdrivit högre statsutgifter för arbetsmarknad, sociala ändamål och kultur än vad socialdemokratin kunde antas ha gjort. Det är tyst med det talet, för nu har man förstört statsfinanserna. Det är naturligtvis en högerinriktad politik. Så är också moderaterna förtjusta. Det är till en del gamla krav från den Svärd-Hjalmarsonska epoken som plockats fram, putsats upp och åter blivit salongsfähiga. Med något av förtjusning står nu ledande moderater och säger att detta var minsann bara första stegen, nästa nedskärningsplan kommer att gå mycket lättare. Bäva månde de svaga. I det omfattande skattepolitiska avsnittet i propositionen sägs inte ett ord om skattepolitikens och fördelningspolitikens betydelse för möjligheten att genomföra en lugn avtalsrörelse. Det är illavarslande. En vital punkt i sammanhanget är naturligtvis den s.k. indexregleringen av skatteskalorna. LO:s experter har mycket pedagogiskt visat att indexregleringen i själva verket har en tendens att sätta inflationen på hjul. Löneökningarna måste ligga på samma nivå som den inflation man har haft, annars förlorar låginkomsttagarna på det hela. Det skulle betyda 12 96 för nästa år. Det är knappast den lönerörelse landet behöver. Regeringen har visserligen börjat slå till reträtt när det gäller indexregleringen. Det är inte längre samma trosvissa självsäkerhet att detta är en rättvis reform. Man tycks vara beredd att avskaffa indexregleringen till en del, kanske t.o.m. till hälften. Jag uppmanar er att gå med på att avskaffa den s.k. indexregleringen av skatteskalorna helt och hållet. Vi socialdemokrater är självfallet beredda att justera skatteskalorna med hänsyn till inflationen när det är nödvändigt, men det nuvarande systemet är en dålig och orättvis metod, som vållat tillräckligt med elände under den korta tid den varit i bruk. Herr talman! Det framstår alldeles klart att regeringen saknar en långsiktig strategi för en rekonstruktion av den svenska ekonomin, om det nu inte skall vara en plötslig påspädning av ekonomin för att visa upp någon uppåtgående kurva inför valet 1982. Men det glimmar föga av ljus i de borgerligas mörka tunnel. De kräver uppoffringar av människorna. Men dessa uppoffringar ter sig i varje fall för de stora löntagargrupperna som nära nog gagnlösa, eftersom de inte leder till några egentliga förbättringar. Hur skall det bli om de får genomföra sina planer? Jo, budgetunderskottet fortsätter att öka. Underskottet i utrikeshandeln blir ännu större. Inflationen rusar i höjden. Reallönerna sänks. Arbetslösheten ökar. Den sociala tryggheten urholkas. Det är den framtid de borgerliga partierna bjuder människorna efter fyra år av borgerligt regerande, möjligen garnerat med några vaga löften om att det kanske någon gång i en framtid kan bli bättre. Detta läge ställer oss socialdemokrater inför ett stort ansvar att återge landet och människorna en framtidstro. Vi gör det bäst genom att inte förtröttas i att forma vår politik för en rekonstruktion av Sveriges ekonomi. Det är klart att ett land som Sverige har förutsättningar att ta sig ur svårigheterna. Stig Claesson har rätt när han i Aftonbladet säger att svenska folket kräver sin rätt att få betala sina skulder. Det finns en beredvillighet att göra uppoffringar, bara man vet att uppoffringarna är meningsfyllda och att alla får bära sin beskärda del och att inte nolltaxerare och avdragssnillen drar sig undan. Stig Claessons recept är också det enda möjliga, vi måste arbeta oss ur detta. Också det tror jag svenska folket är berett till. Den socialdemokratiska politiken spänner över många fält: en rättvis skattepolitik, en gemensam kapitalbildning för framtiden, ett återupprättande av den sociala bostadspolitiken, kamp mot utslagning i vårt samhälle. På dessa och många andra områden har vi format och skall fortsätta att forma våra förslag. Det finns vissa bärande principer vid utformningen av dessa förslag som skiljer ut oss från borgerligheten i dess olika varianter. För det första: Vi sätter sysselsättningen och ett fullt utnyttjande av våra produktionsresurser i det främsta rummet. Det är motsatsen till den regeringspolitik som nu medvetet minskar resursutnyttjandet, slår ut produktionskapaciteten och gör människor arbetslösa. För det andra: Vi satsar på en rättvis fördelning, på solidaritet och social utjämning. Det är särskilt viktigt i kärva tider. Det är raka motsatsen till en regeringspolitik som leder till ökade klyftor, som lägger tunga bördor på dem som har svårast att bära dem. Vi vet dess värre att vi åter kommer att mötas av en hård blockpolitik. Det tal om samförstånd som stundom förekommer klingar ödsligt. Mittenpolitiken existerar i sak ej mer, ty mittenpartier som är hänvisade till att i varje läge söka uppgörelse åt höger och som själva har valt blockpolitiken, de befinner sig i själva verket i högerns våld. Vi beklagar att så är fallet. Det skulle behövas ett bredare samförstånd i landet för att lösa våra stora ekonomiska problem. Men den senaste tidens diskussion har visat — och det är ett betydelsefullt tidens tecken — att det inte finns någon enda socialdemokrat som har någon som helst tro på att den nuvarande borgerliga regeringen är beredd att på någon enda väsentlig punkt gå oss till mötes. Den lärdomen har vi dragit efter att nu i ett antal år ha blivit konfronterade med en borgerlig regering. Det är en lärdom av det politiska klimat som ni har skapat i Sverige under ert regerande och som aldrig fanns här förut. Vi har i det läget ställt krav på nyval. Till stöd för detta krav kan vi anföra starka principiella skäl. De borgerliga gav inför fjolårets val inte medborgarna en riktig beskrivning av vårt ekonomiska läge — det var en falsk och felaktig beskrivning av vår ekonomi som ni gav. Ni fick inte mandat av väljarna att urholka pensionernas värdebeständighet. Det finns inte, tror jag, någon enda pensionär i detta land som hade klart för sig att detta skulle bli resultatet av en borgerlig regering. Inte heller fick ni mandat att ge upp den fulla sysselsättningen som huvudmål för den ekonomiska politiken och att i sak acceptera växande arbetslöshet. Det är därför — eftersom ni nu genomför en politik som ni inte har mandat för —som det är ett rimligt demokratiskt krav att utröna om folket har förtroende för den politiken eller inte. Thorbjörn Fälldin försöker göra det till att det är opinionsundersökningarna som spelar en roll för det här principiella kravet. Inte alls! Skälet är att ni icke håller er till det mandat som ni underställde väljarna, utan totalt förändrar politiken. Detta är den ena sidan av saken. Den andra är denna: I fyra år har de borgerliga partierna regerat. Ekonomin har blivit allt sämre. Nu vill den borgerliga regeringen i hård politisk strid och med en rösts övervikt driva igenom nedskärningar 'som av stora grupper i vårt land uppfattas som djupt orättvisa och som i hög grad drabbar de svagare i samhället. Detta kommer att skapa förbittring och sociala motsättningar i vårt folk. En rekonstruktion av Sveriges ekonomi kräver en förändrad sammansättning i riksdagen som skapar förutsättningar för bredare lösningar. Därför har vi krävt nyval. Jag vet att den borgerliga regeringen till nästan varje pris vill undvika ett nyval. Den vågar inte ställa upp på ett sådant. Det enda sätt på vilket vi kan få vårt krav på nyval prövat i riksdagen är genom en misstroendeförklaring. Därmed kan vi också ge uttryck för det djupa missnöje och den stora misstro mot den borgerliga regeringen som finns hos stora delar av vårt folk. Thorbjörn Fälldin säger att man inte skall låta opinionsundersökningar bestämma. Det tycker inte jag heller. Men det misstroende vi talar om är det som vi som stor folkrörelse möter ute på arbetsplatserna, på verkstäderna. Det är det som vi möter vid kassorna i snabbköpsbutikerna, det är det som vi möter när föräldrar hämtar sina barn från dagis. Där hör vi den djupa misstro mot regeringen som vi har talat om. Och för det behövs det inga opinionsundersökningar. För det behövs det bara att gå ut bland människorna och uppleva deras oro, deras förbittring och deras missnöje. Herr talman! Den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer att lägga fram ett yrkande om misstroendevotum mot regeringen Fälldin.

Herr talman! En hel värld följer sedan några veckor med stor oro händelseutvecklingen runt Persiska viken. Irak och Iran är stater som var för sig kontrollerar för världsekonomin stora och viktiga delar av oljeförsörjningen. Det ger detta krig en särskilt allvarlig dimension. Utöver det ohyggliga lidande människor utsätts för i varje krig kan denna konflikt få vittgående konsekvenser genom störningar i oljeleveranserna. På kort sikt klaras världens oljeförsörjning tack vare bl.a. stora lager. Kriget vid Persiska viken visar i likhet med händelserna i Afghanistan och andra konflikter hur bräcklig freden och avspänningen i världen fortfarande är. Upptrappningen av rustningarna och spridningen av kärnvapen till allt fler länder inger inte minst mot denna bakgrund stor oro. Spridningen av militär och civil kärnkraftsteknologi till stater som inte skrivit under icke-spridningsavtalet innebär särskilda risker. En huvuduppgift i det internationella arbetet för avspänning och nedrustning måste vara att förhindra ytterligare spridning av kärnvapen och kärnvapenteknik, öka respekten för icke-spridningsavtalet och få fler länder att skriva under avtalet. Tyvärr innebar i detta avseende granskningskonferensen för icke-spridningsavtalet i långa stycken ett bakslag. Händelser som den som nu utspelar sig vid Pe iska viken utgör en ny påminnelse om att Sverige inte är någon isolerad ö i världsgemenskapen. Vår egen situation och våra ekonomiska betingelser är starkt beroende av vad som händer i vår omvärld. Det är en erfarenhet vi fått göra åtskilliga gånger under 1970-talet. Två fördubblingar av oljepriserna under denna period har medfört allvarliga påfrestningar för vår ekonomi. En ökad internationell konkurrens och framväxten av nya industriländer gav strukturproblem för tidigare lönsamma industrisektorer som varven och stålet. Men känsligheten ökar också inom andra sektorer. Ett alltför högt kostnadsläge för den svenska industrin i mitten av 1970-talet innebar att Sverige snabbt tappade marknadsandelar på världsmarknaden. De åtgärder den första trepartiregeringen vidtog hade en god effekt för att stabilisera den svenska ekonomin. Genom massiva insatser kunde arbetslösheten hållas tillbaka. I dag är sysselsättningen högre än den någonsin varit tidigare. Det är ett faktum som ingen kommer förbi, och det är en omständighet som socialdemokrater som kritiserar regeringen borde ha i minne. Efter trepartiregeringens två första år uppnådde vi 1978 praktiskt taget balans i utrikesaffärerna. Tidigare förlorade marknadsandelar för den svenska exportindustrin hade börjat återerövras. Den nya fördubbling av oljepriserna som inträffade 1979 och i början av 1980 har återigen förryckt balansen i den svenska ekonomin. Bytesbalansunderskottet kommer för 1980 att uppgå till över 20 miljarder. En alltför stark inhemsk efterfrågan i förhållande till våra produktionsresurser hotar att ytterligare driva på inflationen och öka importen, med förstärkta obalansproblem som följd. Ett betydelsefullt steg för att rätta till obalansen togs i samband med den urtima riksdagen i september, då riksdagen godkände regeringens förslag till höjning av momsen och vissa punktskatter. Det gäller nu att gå vidare med stabiliseringsarbetet. Och det gör vi genom det ekonomiska åtgärdspaket som förelades riksdagen i måndags. Åtgärdspaketet är inriktat på besparingar, men det innehåller också offensiva inslag — allt med sikte på att återställa balansen i samhällsekonomin, få fart på investeringarna och långsiktigt trygga sysselsättningen. Socialdemokraterna kommer nu liksom tidigare med stark kritik mot snart sagt alla regeringens åtgärder. I sak har dock den politiska oppositionen aldrig förmått presentera några hållbara alternativ. Och att skjuta problemen framför sig för att vinna tillfälliga opinioner, det kan bara förvärra svårigheterna för den svenska ekonomin, och det utgör i längden ett hot både mot sysselsättningen och mot den välfärd som vi tillsammans har byggt upp. Om vi däremot i tid sätter in nödvändiga motåtgärder, har vi goda möjligheter att med gemensamma krafter arbeta oss ur den nuvarande situationen och återvinna stabilitet i ekonomin. Det är endast utifrån en sådan grund som det är möjligt att långsiktigt fortsätta välfärdsutbyggnaden och skapa utrymme för angelägna reformer även i framtiden. Låt mig ge ett konkret exempel. En sänkning av räntenivån skulle verka klart stimulerande på investeringsviljan. Men det stora underskottet i bytesbalansen i kombination med underskottet i statsbudgeten tvingar Sverige att i dag hålla ett onormalt högt ränteläge. Vi har inte kunnat följa med i den internationella sänkningen av räntenivån. I regeringens åtgärdspaket ingår besparingar på i storleksordningen 6,4 miljarder för statsbudgeten jämfört med långtidsbudgeten. Besparingsinsatserna måste fortsätta också kommande år om det skall gå att få ner underskottet i statsbudgeten. För regeringen har det varit en självklar förutsättning att de åtgärder som sätts in skall utformas på sådant sätt att de mest utsatta grupperna inte drabbas. Särskild hänsyn har tagits till pensionärerna, barnfamiljerna och de handikappade. Detta kom till uttryck redan vid den momshöjning som gjordes i september. Pensionärerna fick då på vanligt sätt automatisk kompensation, och barnbidraget höjdes med 200 kr. för barnfamiljerna genom ett särskilt beslut. När sparprogrammet skall genomföras kommer pensionärer med liten eller ingen ATP att få en höjning av pensionstillskotten. Den 1 juli kommer en sådan höjning. Det är rätt, Olof Palme, att den kommer i enlighet med ett principbeslut i riksdagen, men regeringen har dessutom gett besked om att vi kommer att gå vidare med pensionstillskott just för att hävda köpkraften för de sämst ställda pensionärerna — de som bara har folkpension eller folkpension och en liten ATP. Det är, Olof Palme, dessa pensionärsgrupper jag har talat om vid skilda tillfällen. Jag tror att Olof Palme måste medge att om vi ser på pensionärerna som grupp, som kollektiv, så finner vi att spridningen när det gäller inkomst och förmögenhet är i stort sett densamma för dem som för det yrkesaktiva kollektivet. Regeringens handlande visar att den lever efter de utfästelser som har gjorts. Det bevisas av att pensionärerna har fått sina realinkomster höjda med drygt 22 96 sedan 1976. Besinna detta faktum, Olof Palme, i den fortsatta debatten och i den fortsatta information som ni från socialdemokratiskt håll bedriver runt om i landet! När vi nu gör en reduktion av index när det gäller pensionärerna gör vi samtidigt en reduktion av det index som vi har i skatteskalan. Och när vi gör denna reduktion, Olof Palme, säger vi klart ifrån att vi går in med särskilda åtgärder för de sämst ställda pensionärerna. Detta kallar jag en socialt motiverad fördelningspolitik. De kommunala bostadstilläggen är också utformade så att pensionärerna med de lägsta inkomsterna skyddas. Justeringarna av bostadsbidragen har utformats så att barnfamiljerna inte berörs — för barnfamiljer i de allra högsta inkomstlägena kan det möjligen bli något sämre villkor. Stödet till de handikappade rubbas inte. Ett särskilt högkostnadsskydd kommer enligt regeringens förslag att införas för dem som ofta är sjuka eller med jämna mellanrum måste hämta ut medicin på apoteket. Jag hävdar att vi som har förmånen att bara någon enstaka gång om året behöva besöka läkare har råd att betala en något högre avgift än i dag. Men för de människor som ofta måste besöka läkare och som ofta måste göra medicinuttag bygger vi in ett högkostnadsskydd, innebärande att man över ett visst antal läkarbesök eller över ett visst medicinuttag inte får några kostnader alls. Även detta är ett exempel på en socialt medveten fördelningspolitik. Längre fram i höst kommer regeringen med ett förslag om höjd arbetslöshetsersättning. På punkt efter punkt kan man vid en genomgång av sparprogrammet se hur samma fördelningspolitiska principer fått vara vägledande.

De sammantagna åtgärder regeringen föreslår är i sig en förutsättning för en fortsatt social välfärd. Vi måste se över hur våra resurser inom den offentliga sektorn används. Vi måste rationalisera där det är möjligt, och vi måste göra nödvändiga prioriteringar. I annat fall blir det allt svårare att i framtiden avdela resurser för de mest angelägna ändamålen: sjukvården, barnoch äldreomsorgen samt långtidsvården. Att i tid vidta nödvändiga åtgärder är att visa omsorg om de gamla, barnen och dem som har det svårt och behöver vård. Att komma till rätta med underskotten och få ner ökningstakten i de offentliga utgifterna — det är det som det är fråga om — är bara en av flera nödvändiga vägar för att återställa stabiliteten i ekonomin och lägga grunden för en positiv utveckling. Lika angeläget är det att få fart på produktion och investeringar i näringslivet. Det är bara på det sättet som vi kan skapa trygghet i jobbet för de många anställda. Har Olof Palme och andra socialdemokrater funderat över orsaken till att i synnerhet industrins investeringar gick ned under andra halvan av 1970-talet?

Det krävdes omfattande ekonomisk-politiska åtgärder — t.ex. borttagande av den extra arbetsgivaravgiften som hade fördyrat det svenska näringslivets produktion — för att över huvud öka produktionen. Har ni aldrig begrundat ert ansvar för denna utveckling? Nu aviserar vi i åtgärdspaketet flera direkta åtgärder med sikte på att stimulera investeringarna i näringslivet. De speciella vinstfonder som infördes för företagen i samband med årets avtalsrörelse kommer att få användas under 1981. Längre fram i höst kommer regeringen med förslag om särskilda stimulanser till investeringar, med tyngdpunkt på tillverkningsindustrin. Vi kan inte låta utvecklingen under 1970-talet fortsätta, då vi av en årlig tillväxt på 4 700 milj.kr. bara kunde avsätta 100 milj.kr. till investeringar och sparande. Vi konsumerade alltså praktiskt taget kakans hela tillväxt. Alla måste inse att vi inte kan fortsätta så. Vi måste av den årliga tillväxten avdela mera till produktiva investeringar i små och stora företag, industri och jordbruk, exportföretag och företag på hemmamarknaden som arbetar i konkurrens med importörer. Vi har under 1970-talet fått en snedvridning av sparandet, som har försvårat för näringslivet att få fram riskvilligt kapital. Spekulation i konst, ädelstenar och fastighetsaffärer har blivit mer attraktivt än sparande i aktier. Vanliga inkomsttagare och småsparare har i växande utsträckning övergivit aktiesparandet för att i stället spara i från samhällets synpunkt improduktiva sparformer. Det här är en olycklig utveckling. Sparandet i aktier får inte isoleras till ett fåtal penningstarka kapitalplacerare. Aktiesparandet måste breddas och få en folklig förankring. Regeringen kommer därför i höst med förslag som tar sikte på att stimulera främst de mindre aktiespararna, småspararna på detta område. De skärpningar som kommer att föreslås när det gäller realisationsvinstbeskattningen av fastigheter bör också leda till att mer av sparandet i samhället styrs över till näringslivet. Herr talman! Rätten till arbete upplevs av de flesta som något grundläggande i tillvaron. Det är helt naturligt. Vi tillbringar en stor del av vår aktiva tid på arbetsplatsen. Att plötsligt ryckas loss från intressanta arbetsuppgifter och påtvingas sysslolöshet innebär ofta en svår personlig påfrestning. Arbetet ger oss identitet, självkänsla, upplevelsen av att uträtta något meningsfullt för oss själva, vår familj och vårt samhälle. Ungdomar som sett fram emot sådana möjligheter men inte får något jobb utsätts naturligtvis för stora påfrestningar. Det är med insikt om detta som regeringen alltsedan skiftet i svensk politik 1976 har satsat mycket hårt på att trygga sysselsättningen och hålla arbetslösheten nere. Vi kan då återigen konstatera som ett objektivt faktum att aldrig tidigare så stora resurser har satsats på sysselsättningen som under 1977-1978. Det gav också resultat. Trots att lågkonjunkturen var betydligt allvarligare än tidigare under 1970-talet — en period av lågkonjunktur då socialdemokraterna hade regeringsinnehavet — kunde arbetslösheten framgångsrikt bekämpas. Jämför, Olof Palme, de arbetslöshetstal som redovisades av den socialdemokratiska regeringen i början av 1970-talet, med de arbetslöshetstal som har gällt sedan 1976. Och väg in i jämförelsen att konjunkturen var djupare under den här senare perioden. Störningarna i världsekonomin har slagit hårt mot sysselsättningen ute i Europa. Där är det miljoner människor som går arbetslösa. Genomsnittet för arbetslösheten inom OECD-området ligger f. n. på drygt 5 96. Sverige har i jämförelse med de västliga industristaterna klarat sig anmärkningsvärt väl. Arbetslösheten har under året pendlat mellan 1,8 och 2 70. Det finns ett annat objektivt faktum också: Den totala sysselsättningen har aldrig varit så hög i Sverige som den är i dag. Socialdemokraternas skrämselpropaganda om att regeringen med sin politik försöker äventyra sysselsättningen och skapa arbetslöshet faller på sin egen orimlighet — mot denna bakgrund. Det är ändå så att vad regeringen verkligen har uträttat talar ett helt annat språk. Vi skall naturligtvis för den skull inte underskatta de svårigheter som kan vänta under nästa års konjunkturavmattning. Därför håller regeringen en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. De olika investeringsfrämjande inslag i regeringens åtgärdsprogram som jag här kort har redogjort för är liksom industrioch regionalpolitiken, på kort och lång sikt, viktiga medel för att hävda sysselsättningen. Rätten till ett förvärvsarbete gäller såväl kvinnor som män och den måste också gälla i hela landet. Nu drabbas särskilt kvinnorna av den regionala obalansen på arbetsmarknaden. Regionalpolitiken är därför ett av de viktigaste medlen att nå jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket också har strukits under i de riktlinjer som regeringen i våras antog för sitt fortsatta jämställdhetsarbete. Avgörande för sysselsättningen är utformningen av näringspolitiken. Sverige har inte råd med fler beslut av den typ som det socialdemokraterna lyckades driva igenom i våras om varven. Det går inte i längden att utan hänsyn till den företagsekonomiska verkligheten binda miljardbelopp i starkt förlustbringande verksamheter på några få orter, dessutom i regioner med den bäst differentierade arbetsmarknaden och med förhållandevis goda möjligheter att finna ersättningsindustri. Arbetare och tjänstemän i regioner med hög arbetslöshet som Värmland och Norrbotten frågar med rätta, varför inte motsvarande satsningar kommer dem till del. Det inger samtidigt oro att industrin under senare år haft så stora svårigheter att rekrytera arbetskraft. Också nu, när konjunkturen så smått börjar vika, klagar många industrier över att man inte får tillräckligt med folk. Det är en farlig utveckling vi hamnat i om ungdomar, men också föräldrar, börjat se industriarbete och kroppsarbete som något mindervärdigt som man inte vill syssla med. Den inställningen måste förändras. Här har vi alla ett ansvar. Vi har ett ansvar som politiker och som opinionsbildare, men vi har det ansvaret inte minst som föräldrar. Vi måste göra klart att alla jobb som måste utföras för att vårt samhälle skall fungera är hedervärda och meningsfulla. Även om ett anvisat jobb inte är det som vi drömt om måste vi vara beredda att ta det, medan vi söker ett annat som vi hellre skulle vilja ha. Framför allt måste vi bättre utnyttja skolan för att fö indra attityderna. Bristande kontakt mellan skola och arbetsliv liksom för få praktiska moment i skolarbetet är några förklaringar till de nuvarande problemen. Den nya läroplanen för grundskolan innebär ett steg framåt. Men vi måste gå vidare genom ett förstärkt samband mellan teoretisk skolning och praktisk yrkesverksamhet. Sverige har genom åren byggt upp en betydande materiell välfärd. Vi har nått längre med den sociala utjämningen och de fördelningspolitiska insatserna än de flesta andra länder. Till stor del har denna uppbyggnad av välfärden kunnat ske i samverkan över partigränserna. Det har varit en värdefull tillgång för den svenska demokratin. Men, herr talman, när vi tittar oss omkring i det svenska samhället, ser vi att många problem återstår — problem som ökningen av den materiella välfärden inte lyckats lösa. Många människor upplever ensamhet och isolering. Invandrarna, som betytt så mycket för att hålla industrins hjul i gång, lever många gånger under pressande förhållanden. Den sociala utslagningen ökar. Alkoholismen har under senare år fått oroande proportioner. Samhället har inte klarat av att bekämpa narkotikamissbruket. De tilltagande sociala problemen innebär — det måste vi erkänna — ett allvarligt misslyckande för samhället. Under 1980-talet måste därför den politiska debatten breddas. Vi måste slå vakt om den välfärd och den jämlikhet mellan människor som har uppnåtts. Men vi måste samtidigt på allvar ge oss i närkamp med de mekanismer som skapar social utslagning och missbruk. Goda livsmiljöer som främjar gemenskap, trivsel och samhörighet mellan människor är den bästa utgångspunkten för att motverka social missanpassning. Den koncentrationspolitik som bedrevs under 1960-talet och som vi nu ser konsekvenserna av skapade inga goda livsmiljöer. Flyttlasspolitiken ryckte upp människor ur deras naturliga sociala miljö, utarmade glesbygden, gav i många fall torftiga och sterila bostadsområden i storstäderna. Tvångssammanslagningen till storkommuner ökade avståndet mellan väljare och förtroendevalda och försvagade den kommunala demokratin. En aktiv regionalpolitik och decentraliseringspolitik är avgörande förutsättningar för att vi skall kunna lösa framtidens problem. Den oförändrat höga nivån på det regionalpolitiska stödet, inrättandet av den statliga decentraliseringsdelegationen och försöksverksamheten med lokala organ i kommunerna är några exempel på regeringens ambitioner. De besparingsåtgärder och hårdare prioriteringar som måste till på den offentliga sidan hindrar oss inte från att forma ett mänskligare samhälle, med mer av personlig omvårdnad och omtanke. Jag har tidigare påpekat i den offentliga debatten att all social omvårdnad inte behöver ske i dyra, nybyggda institutioner. Mer vård i hemmet skulle kunna innebära betydande fördelar för den enskilde, samtidigt som kostsamma investeringar i lokaler skulle kunna minskas. Det är ett av många exempel på hur ett omtänkande kan leda till direkta kvalitetsförbättringar. Herr talman! Energifrågan har varit den dominerande politiska frågan under 1970-talet, med en räckvidd långt utöver vad som är vanligt i den politiska debatten. Den kommer att få stor betydelse också under 1980-talet. Utfästelserna i folkomröstningen om en avveckling av kärnkraften måste uppfyllas. Det förutsätter en fortsatt kraftfull satsning på alternativen. Ett bättre utnyttjande av förnyelsebara energikällor och inhemska bränslen tillsammans med kraftfulla satsningar på hushållning är den enda framkomliga vägen för att bryta beroendet av importerad energi och göra oss kvitt den farliga kärnkraften. Satsningar på inhemsk energi som skogsråvara och torv ger värdefull regional sysselsättning i tidigare avfolkningsbygder. En rad förslag med denna inriktning av energipolitiken kommer att läggas fram under det närmaste halvåret. Första steget tas med den oljeersättningsfond som kommer att inrättas från årsskiftet. Planerna på en 800 kilovoltsledning från Forsmark söderut har redan stoppats av regeringen. Omläggningen av energipolitiken är i full gång. Ökningen avs.k. svarta affärer, nolltaxeringar och olika former av smarta skatteoperationer utgör olustiga inslag i vår ekonomi. Inte minst i tider av ekonomisk åtstramning är det nödvändigt att alla solidariskt är med och delar på bördorna. Regeringen kommer att med kraft gripa in mot den här typen av avarter i ekonomin. En utredning har redan tillsatts för att se över problematiken med underskottsavdragen. Förslag kommer i höst om införande av en allmän skatteflyktsklausul. Den förenkling av reglerna för beräkning av socialförsäkringsavgifter som förutskickats i sparprogrammet kan också få stor betydelse när det gäller att bekämpa skattefusk. Nuvarande manipulationer med arbetsgivaravgifterna från mindre seriösa företag kommer därigenom att kraftigt försvåras. Herr talman! För att återställa balansen i den svenska samhällsekonomin måste alla berörda parter vara beredda att ta sitt ansvar. De ingående samtal som regeringen fört med arbetsmarknadens parter och med representanter för kommunerna har varit ett uttryck för vår strävan att seriöst och med en öppen redovisning av problemen diskutera möjligheterna till samlade lösningar, bl.a. när det gäller direktskatternas utformning. Samtalen har förts i en positiv anda, och regeringen prövar nu noga de olika synpunkter som har lämnats. Med det åtgärdsprogram som nu har lagts fram för riksdagen fortsätter regeringen det redan påbörjade arbetet med att återställa balansen i den svenska samhällsekonomin. Vi har inte bara lagt fram ett program som är avsett att lösa dagens kortsiktiga problem, utan det är också ett led i lösandet av morgondagens långsiktiga problem. Målet är att skapa stabilitet i ekonomin, trygghet i sysselsättningen och fortsatt positiv utveckling av den välfärd vi alla varit med om att bygga upp. Herr talman! Årets allmänpolitiska debatt har inletts på ett ovanligt sätt i och med socialdemokraternas begäran om misstroendeförklaring mot regeringen. Det här hotet har ju tidigare framkastats av och till utan att socialdemokraterna kunnat sätta kraft bakom orden, men någon gång måste man väl göra slag i saken, även om det uppenbarligen har skett under stor vånda och kanske t.o.m. splittring. Men när man nu begär misstroendeförklaring konstaterar jag att det sker i ett läge där socialdemokraterna för svenska folket inte har kunnat presentera något program för hur de ekonomiska problemen i vårt land skall lösas. Man står i dag utan konkreta alternativ till regeringens politik, till det program som regeringen lagt fram för att lösa framtidsfrågorna och återställa balansen i samhällsekonomin. Det är därför svårt att komma bort från intrycket att socialdemokraterna genom att begära misstroendeförklaring har önskat föra bort intresset från de ekonomiska sakfrågorna och bristen på egna alternativ. Efter denna omröstning måste sakfrågorna komma i debattens centrum. Det är, herr talman, en utveckling som vi från regeringens sida hälsar med tillfredsställelse.

Herr talman! Statsminister Fälldins anförande gav på en punkt ett klargörande besked. Det står nu fullständigt klart att regeringen medvetet sviker sitt högtidliga löfte till pensionärerna att bevara pensionernas värdebeständighet. Bakom allt ordsvallet fanns det beskedet. Momshöjningen har vi kompenserat, säger Thorbjörn Fälldin. Det tänker ni inte göra i framtiden. Oljeprishöjningarna skall ni inte kompensera. Om priset på el stiger till följd av en satsning på torv och vindkraft, som ni talar om, får pensionärerna inte någon kompensation. Jag skulle kunna ta oändligt många citat från Thorbjörn Fälldin, men jag vill anföra bara följande som han sade i riksdagen för ett par år sedan: ”Det måste vara ställt utom diskussion att det löfte Sveriges riksdag givit pensionärerna, att de skall skyddas mot inflationen, också skall infrias.” Nu bryter ni det löftet. För några månader sedan var fru Karin Söder hos en folkpensionärsorganisation. Där lovade hon att de besparingar som måste genomföras inte skulle drabba folkpensionärerna. De flesta blev lugnade, särskilt som socialminister Söder med skärpa slog fast att pensionärerna kunde lita på både hennes och regeringens vilja att hålla landets pensionärer skadeslösa. Nu bryter ni det löftet, och det erkänner Thorbjörn Fälldin. I er sparplan skryter ni med att ni sparar 500 eller 700 milj.kr. på pensionerna. Den största besparingsposten ni har i hela er budget är besparingen på det här anslaget. Det gäller inte bara folkpensionärerna. Ni tar en del från de handikappade. Ni sliter av de ensamstående mödrarna en bit. De människor som drabbats av ett olycksfall i arbetet får också bära sin tribut till Thorbjörn Fälldins sparkassa — det blir försämringar för dem. Men den stora posten är den som gäller pensionerna. Det är den största besparingsposten, och pensionärerna betalar genom att värdesäkringen av pensionerna urholkas. Då försöker Thorbjörn Fälldin trassla till det genom att föra in pensionstillskotten i sammanhanget. Men det är ett helt annat problem. Det är ett löfte om standardförbättring, där riksdagen 1976 i stor enighet och på socialdemokraternas förslag antog ett program som sträcker sig till 1981. Ni har väl inte tänkt svika det löftet också! Möjligen skulle man kunna tänka sig att de skall få ett standardtillskott, men därom ges det inget besked. Det är emellertid en grupp som inte alls finns med i regeringens resonemang, och det gäller ATP-pensionärerna. Det väcker många minnen till liv hos mig. Thorbjörn Fälldin debuterade i Sveriges riksdag genom att rösta emot ATP. Han förmenade alltså arbetare och tjänstemän en lagfäst rätt till värdebeständiga pensioner. Det var det vi slogs om, och den striden vann vi. De löften vi då gav tänker vi hålla. Det är klart att de som har stora gårdar, ränteavdrag, inflationsvinster och värdestegringsvinster inte har samma behov av värdebeständiga pensioner i kontanter.

Det ter sig ju nästan som ett hån när man nu säger till dem: Vi hyllar er, för det ni gör ä r viktigt, men era pensioners värdebeständighet kan vi inte garantera i längden. Så skapar man motsättningar i ett samhälle. Det är detta som är anledningen till att vi, när vi fick beskedet att ni tänker svika på denna punkt, hänvisar till att alla partier var överens om löftet till pensionärerna och understryker att vi står fast vid detta löfte. Jag vill i frågan om sysselsättningen säga att det ligger något av en tragik i centerns agerande. Förr i världen var vi visserligen kanske osams med centern om pensioner och sådant, men vi gick ändå till strid under den gemensamma parollen: Vi har inte råd med arbetslöshet, vi skall föra en aktiv konjunkturpolitik och vi skall rädda jobben. — När konjunkturen nu för tiden går nedåt stramar ni i stället åt. Det blir arbetslöshet av detta. Det är numera inte mycket tal från centerns sida om 400 000 nya jobb, för det blev inget av strävandena i den riktningen. Skall er nya paroll bli 400 000 nya arbetslösa? Om det blir så, hoppas jag att ni inte hinner ända fram innan det blir dags för en ny regering.

Herr talman! Trots den redovisning som jag gav påstår Olof Palme att regeringens politik skulle innebära att man försämrar för folkpensionärerna och för pensionärer som bara har en liten ATP. Låt mig säga det en gång till, så får jag se om Olof Palme är beredd att lyssna: Det finns i dag ett principbeslut i Sveriges riksdag om att pensionstillskott skall utgå 1981, men därutöver finns det inga beslut om pensionstillskotten. Nu har regeringen förklarat att vi just för att hävda och förbättra köpkraften för de sämst ställda pensionärerna arbetar vidare med pensionstillskotten. Där ligger också svaret till Lars Werner: Vi tycker inte att de som bara har folkpension har för mycket pengar. Det är därför som vi har givit detta politiska besked. Vi kommer alltså att föreslå riksdagen att gå vidare med pensionstillskott. Det här låter kanske litet krångligt för pensionären själv och för allmänheten. Vad är då ett pensionstillskott? Ja, storleken av det kan inte anges i dag ens för 1981, därför att pensionstillskottet är byggt på ett procenttal av basbeloppet. Men jag kan säga att det under alla omständigheter blir drygt 600 kr. — jag upprepar att det under alla omständigheter blir drygt 600 kr. — som folkpensionär och pensionär med liten ATP får i tillskott utöver den ökning av pensionsbeloppet som följer av att det finns ett indexskydd för alla belopp som utgår.

I praktiken får alltså dessa pensionärer också 1981 en ökad köpkraft. Eftersom vi har gett besked från regeringen att vi skall fortsätta med pensionstillskott därefter ligger i detta uttalande en absolut garanti för att köpkraften inte gröps ur för den här gruppen pensionärer och för att det i praktiken också blir en ökad köpkraft. Detta är av grundläggande rättviseskäl, Olof Palme, eftersom de här pensionärerna har det sämst ställt. Detta handlande av regeringen stämmer med vad som sades i regeringsdeklarationen 1979. Det stämmer med det som jag har svarat enskilda människor i brev. Det stämmer med det som jag har sagt i offentliga tal och föredrag. Sedan säger Olof Palme och Lars Werner — de har det temat gemensamt — att regeringen inte är tillräckligt offensiv. Men samtidigt säger Olof Palme: Redan i valrörelsen varnade vi socialdemokrater för den ekonomiska utveckling som skulle komma. Där tror jag att vi båda, Olof Palme och jag, är jämställda, därför att när jag konstaterade att de ekonomisk-politiska åtgärderna 1977 hade lett till klara förbättringar, till att utvecklingen gick åt rätt håll, sade jag tydligt ifrån: Nu skall vi inte ta ut detta i ökad konsumtion, utan nu är det dags att spara. Låt oss titta på vad socialdemokraterna gjorde i anslutning till valet 1979. Ni gick ut med det s.k. hundradagarsprogrammet, som belöpte sig på 8-9 miljarder kronor. Där fanns mycket av stimulans av konsumtionen, stimulans av hela ekonomin. Om det var så att ni såg riskerna med utlandslånen och varnade för dem, varför gick ni då till val på det s.k. hundradagarsprogrammet, som skulle innebära denna kraftiga påspädning på ekonomin? Ni ville ju öka statsutgifterna. Nu vill ni inte spara. Ni säger att det inte går att vidta sådana åtgärder som föreslås för att de slår mot sysselsättningen. I andra fall har ni andra skäl för att inte spara. Men i Olof Palmes tal fanns det samtidigt ett långt avsnitt där han klagade över det stora budgetunderskottet. Jag konstaterar: I varje fall än så länge har ni avvisat förslagen till besparingsåtgärder. Sedan valet 1979 har ni förordat ökade utgifter, i varje fall om man skall tro hundradagarsprogrammet. Ni klagar på att budgetunderskottet är för stort. Jag konkluderar: Antingen går er ekvation inte ihop, eller också skulle ni ha fört en politik med mycket kraftiga skattehöjningar för det svenska folket under den här perioden. Men säg då det i klartext!

Herr talman! Efter att ha lyssnat på Olof Palme tycker jag att det finns anledning att säga följande. Vi löser inga svenska problem genom att skälla på varandra. Våra möjligheter att göra ett bra land bättre beror i stället på i vad mån vi kan göra klart för oss och för andra vilka problem Sveriges ekonomi brottas med, vad de beror på och hur vi bäst skall komma till rätta med dem. Vi kan naturligtvis välja olika vägar för att nå det målet. Men vi borde kunna debattera de här alternativa vägarna konstruktivt och sakligt, ställa upp alternativen mot varandra, väga dem mot varandra och klart redovisa varför vi anser att de lösningar vi förordar är bättre än andra. Mot den bakgrunden är Olof Palmes inlägg illavarslande. Hans historiska redovisning av vad som hänt under de gångna åren är minst sagt bristfällig och behöver kompletteras. Jag vet att socialdemokraterna hade fullt klart för sig vilka svårigheter Sverige stod inför 1976, efter deras långa regeringsinnehav. De visste hur allvarligt läget var till följd av kostnadskrisen för det svenska näringslivet. Redan under våren och försommaren hade företagen börjat köa hos den dåvarande industriministern. De blev rådda att komma tillbaka efter valet. Den socialdemokratiska regeringen var inte heller okunnig om att stora potentiella underskott hade byggts in i den svenska ekonomin under en lång följd av år: brist i budgeten, underskott i bytesbalansen. Ingen som visste vad det rörde sig om i Gunnar Strängs dåvarande finansdepartement kunde undgå att notera de långsiktiga, negativa trenderna. De hade också klart för sig vilka oerhörda påfrestningar som den konkurrensutsatta sektorn mötte till följd av oljeprishöjningar och den hårdnande konkurrensen på världsmarknaden. Det stod klart för alla initierade att riskerna för hög arbetslöshet, stora reallöneförsämringar och ökad utländsk upplåning var överhängande, om inte politiken växlades in på nya spår. Socialdemokraterna fick själva en bekräftelse på detta redan under sommaren 1976, när en tredjedel av den svenska valutareserven rann ut ur landet. Redan innan den borgerliga regeringen tillträdde måste drastiska kreditpolitiska åtgärder vidtas. Trots detta försökte socialdemokraterna — som statsministern påminde om —- omedelbart efter valet övertyga Sveriges folk om att det svenska bordet var väl dukat, att samhällsekonomin var stark och statsfinanserna sunda. De gjorde en skönmålning av den svenska ekonomin som saknade varje verklighetsförankring. Syftet kan inte ha varit något annat än att skaffa sig politisk handlingsfrihet, möjlighet att på den nya borgerliga regeringen lägga hela bördan av den kris som de så väl kände till och för de hårda och impopulära åtgärder som så småningom var oundvikliga. De fullföljde sedan konsekvent den politiska taktiken — Olof Palme demonstrerade detta nyss. Först förnekade socialdemokraterna alltså blankt att några grundläggande strukturproblem belastade Sveriges ekonomi. Sedan bestred de lika konsekvent att det förelåg behov av åtgärder. De sade nej till devalveringarna, nej till sänkta arbetsgivaravgifter och nej till en begränsning av den privata konsumtionen. Men så i förra årets valrörelse fanns plötsligt alla de dolda problemen framdukade på bordet. Nu var tiden inne att anklaga den borgerliga regeringen för att inte ha kommit till rätta med Sveriges strukturproblem, de problem som man alltså ursprungligen hade förnekat, men vilka man nu påstod hade skapats av den nya regeringen. Säga vad man vill, men ren och skär partitaktik behärskar våra socialdemokrater. Och det är i och för sig kanske inget fel. Men då skall man vara försiktig när man anklagar andra. Väljarna föll emellertid inte för detta i fjolårets val — de visade sig vara klokare än så. Även om socialdemokraterna stärkte sin ställning, återvann de inte den åtråvärda regeringsmakten. Nu är vi där igen. Nu förnekas inte svårigheternas existens, utan uppförstoras i stället. Nu läggs hela ansvaret på regeringen. Det är den som har orsakat krisen. Man anklagar, hotar och hojtar, man kräver urtima riksdag när så passar sig, och man väcker misstroendevotum — samtidigt som man talar om samförstånd. Men vad gör man i sak? Statsministern ställde samma fråga. Inte ett skvatt! Den här politiska ekvationen går faktiskt inte ihop. I längden kan man inte bara klaga och anklaga. Till sist kräver politisk anständighet och trovärdighet att man öppet klarlägger de bakomliggande orsakerna till krisen och hur de skall angripas. Socialdemokraterna har sagt att budgetunderskottet är ett utomordentligt allvarligt problem, och det är det förvisso. Men i förrgår fick vi i radion höra att ”regeringen stirrat sig blind på underskottet”. Om underskottet nu är oroande, vilket det är, varför har vi då inte fått se något enda försök från socialdemokratiskt håll att angripa underskottet genom utgiftsnedskärningar och besparingar? Socialdemokraterna har tvärtom gått emot alla sådana förslag till åtgärder. Att skattehöjningar skulle få rakt motsatta effekter mot vad samhällsekonomisk balans kräver, det vill socialdemokraterna på något sätt tränga undan. Glömt tycks vara att redan i början av: 1970-talet den dåvarande finansministern förklarade att vi hade slagit huvudet i skattetaket. Glömt är att den ene efter den andre socialdemokratiske debattören påvisat den svenska skattebelastningens förödande följder för arbetslust, skattemoral och tillväxt. Man tycks också ha glömt att den svarta sektorn växer, att produktiviteten i den vita sektorn sjunker, att Sveriges tillväxttakt i förhållande till OECD just därför under 1970-talet varit lägre än i andra länder och att lägre tillväxt leder till lägre statsinkomster och ökande budgetunderskott samt risk för arbetslöshet. I socialdemokraternas motioner har vi utläst att deras politik under de senaste åren skulle ha lett till 25 miljarder mindre i budgetbrist än vad som blivit fallet med regeringens politik. Men under de gångna åren har samma socialdemokrater framlagt förslag som skulle ha ytterligare försämrat statens finanser med ca 10 miljarder kronor. Om deras egna uppgifter om ett lägre budgetunderskott med en socialdemokratisk politik skulle stämma, då hade vi i dag ett skattetryck som i runda tal med 30 miljarder kronor översteg dagens. Varje förvärvsarbetande skulle alltså i dag ha 7 500 kr. högre skatt än de har i dag. Detta talar man naturligtvis inte öppet om. Hur skall vi kunna bygga ut vår industri, tillverka och exportera mer samt konkurrera bättre, om den offentliga sektorn får fortsätta att ta i anspråk en växande del av den totala produktionssumman? I stället begränsas ju därmed industrins produktionskapacitet. Och hur skall industrin kunna öka sin sysselsättning med de nödvändiga 100 000 personerna om inte staten och kommunerna drar ned sina anspråk på arbetskraft? Det här är, herr talman, elementära frågor som jag menar att socialdemokraterna är skyldiga att svara på. I varje fall måste de göra det, om de menar allvar med sina anspråk på att kunna föra en bättre politik än regeringen — och det gör de ju anspråk på. Vår politik, säger de, är bättre än regeringens, och därför skall regeringen gå. Så en annan fråga. Hur skall den fördelningskonflikt kunna lösas som har sin orsak i att de offentliga utgifterna tar i anspråk hela vår årliga tillväxt och mera därtill? Hur skall det då bli möjligt att åstadkomma en real avkastning på vårt investeringskapital och en rimlig utveckling av våra löntagares reallöner? Löntagarfonder löser ju inga problem. Sådana fonder begränsar ju inte den offentliga sektorn i någon nämnvärd utsträckning. De innebär en rent teoretisk omfördelning av pengar inom den konkurrensutsatta sektorn. Löntagarnas reala löneutrymme blir genom löntagarfonder mindre än vad det är i dag. Löntagarfonder är alltså i själva verket ingen dålig benämning. Man tar en del av lönen från löntagarna — det är den yttersta konsekvensen. Jag har ställt sådana frågor många gånger tidigare men förgäves. Något svar har jag inte fått, och vi har inte fått det i dag heller i Olof Palmes långa anförande och i hans replik. Trots att det börjar bli allt mera uppenbart för alla tänkande att det inte är möjligt att säga nej till att spara på de offentliga utgifterna och samtidigt säga ja till skydd för reallöner och ja till minskad upplåning, får vi inget svar. Det här går inte ihop. Låg mig ta ett enda exempel. I år kommer vår bruttonationalprodukt — den samlade produktionen i landet — att uppgå till i runda tal 515 miljarder kronor. De offentliga utgifterna uppgår till ungefär två tredjedelar av detta, till ca 340 miljarder kronor. Om bruttonationalprodukten ökar med 1,5 26, vilket vi räknar med, ger det i fasta priser ett överskott på 8 miljarder, men om de offentliga utgifterna fortsätter att stiga i samma takt som hittills motsvarar detta 22 miljarder. Vi får alltså en brist på 14 miljarder kronor, om vi skall ha oförändrad upplåning. Då måste den bristen täckas av företag och av enskilda medborgare. Hur går den här ekvationen ihop? Det är den frågan som jag vill ställa till Olof Palme. Jag ställer den redan nu, för annars räknar jag med att inte få något svar.

Herr talman! Jag har haft — och hoppas att jag kommer att återfå — stor respekt för Olof Palme som politiker. Men hans anförande i dag tycker jag var ett ovanligt massivt uppvisande av dålig politisk teaterkonst. I alla valrörelser under den tid som de nuvarande regeringspartierna fanns i oppositionsställning reste socialdemokrater — fast partiledarna brukade i regel hålla sig för goda för den trafiken — omkring i landet och påstod att dåtidens oppositionspartier var ute för att driva folkpensionärerna ut i svält och elände. Det spelade ingen roll vilken politik gentemot folkpensionärerna som oppositionspartierna på den tiden förde. Det spelade t.ex. ingen som helst roll att det indexskydd för folkpensionerna som Olof Palme nu tillsammans med mig slår så intensivt vakt om faktiskt var ett folkpartiförslag som Olof Palme och hans företrädare en gång ganska aktivt motsatte sig. Sak samma har det varit under den tid som de här partierna suttit i regeringsställning. Varje år har vi fått höra, inte minst i de två valrörelserna, att vi är ute efter folkpensionärerna. Vi är ute efter att dra undan tryggheten för folkpensionärerna, vi är ute för att försämra folkpensionärernas standard, har det sagts. Men, herr talman och ärade kammarledamöter, dessa påståenden har aldrig någonsin varit sanna och är det heller icke i dag. Under de fyra år som vi har regerat har folkpensionärerna tillhört de få grupper — kanske rent av varit den enda — som har garanterats en real standardförbättring, omkring 4 9 per år under tiden 1976-1979. Dess värre har vi inte kunnat garantera löntagarna en motsvarande reallöneförbättring, även om vi önskat detta. Jag vill försäkra Olof Palme, kammarens ledamöter och de svenska väljarna att vi kommer också i fortsättningen, så länge folkpartiet har någonting att säga till om i svensk regeringspolitik, att se till att folkpensionärernas standard garanteras. Kan det inte ske på något annat sätt, så kan det ske genom att man ökar pensionstillskotten. Detta är sanningen bakom Olof Palmes teatraliska vädjanden om stöd från de folkpensionärer som han menar skulle vara hotade av den nuvarande regeringspolitiken. Herr talman! Jag tycker att oppositionens krav på misstroendeomröstning mot regeringen minst sagt är en tom gest, ett förslag att räkna röster vilkas antal man redan känner. Någonting annat kan ju en misstroendeförklaring mot en majoritetsregering aldrig bli — sedan må den majoriteten vara aldrig så liten. Olof Palme och Lars Werner — jag förmodar att han i vanlig ordning kommer att traska patrullo — kan inte ens hoppas på en feltryckning. Regeringen kommer att sitta kvar även efter den omröstning om ett misstroende som socialdemokraterna har föreslagit. Men misstroendeförklaringen visar också på en annan tomhet — på sitt sätt en allvarligare tomhet — nämligen den fullkomliga bristen på alternativ till den politik för vilken socialdemokraterna nu anklagar regeringen. Vi har inte mandat att urholka den sociala tryggheten för olika grupper, hävdar socialdemokraterna. Nej, och det har vi minsann heller aldrig bett om. Men vi har mandat att skydda den tryggheten, att värna om hela den svenska välfärdspolitiken, att värna om den fulla sysselsättningens politik och att göra det också i tider då den ekonomiska grundvalen för den politiken hotas av oljeprishöjningar och av på annat sätt skapade balansrubbningar i den svenska ekonomin. Vi skulle naturligtvis kunna följa socialdemokratins recept i stället, dvs. att inte göra någonting alls utöver att oja oss över hur svårt allting är. Men vi har inte valt den vägen. Vi har valt att handla, även när detta har krävt och även framgent kommer att kräva en och annan ganska så impopulär åtgärd. Det är det vi har gjort genom sparplanen, och det är den politiken som socialdemokraterna nu attackerar med sådan kraft i hopp om att den vägen knipa en och annan SIFO-poäng. Lycka till på den fronten, Olof Palme! Jag tror dess värre att det tills vidare kommer att gå ganska bra. Men jag tror faktiskt att ni i längden förlorar som parti på att ställa er utanför det ansvarstagande som nu borde gälla alla, oavsett vilka partier de tillhör. Ni kanske inte är medvetna om det, men det förslag om misstroendeomröstning som ni kommer med demonstrerar mycket allvarligt hur illa ute ni är. Ni har tydligen själva blivit övertygade om att ni inte längre kan komma åt regeringens politik med argument i sak, och då kräver ni i stället att man skall iscensätta en totalt meningslös parlamentarisk gest. Det är alltså inte någon förändring i regeringens politik som har föranlett detta misstroendevotum, för den har ni ju alltid ansett vara eländig, utan det är helt enkelt att er egen politik har blivit ohållbar, omöjlig att försvara i sak.

Olof Palmes anförande i dag andades inte ett ord om det problemet, om att vi för att få fart på investeringarna och för att ta igen det vi inte sparat under gångna år måste föra en återhållsam politik både när det gäller att bevilja oss höga löner och när det gäller att hålla en hög ökningstakt i de offentliga utgifterna. Proms-— en skatteform som över huvud taget inte finns — strukturbolag och strukturplaner i långa rader, höjda marginalskatter genom slopad indexreglering, det är vad Olof Palme tror skall rädda svensk ekonomi. Det är nog ingen annan än Olof Palme som tror det, och antagligen, herr talman, tror han det inte själv heller. Men han är med sitt parti fast i ett nejsägande när det gäller allt vad regeringen föreslår, och därför måste han avvisa också det som han innerst inne rimligen håller med om. Men trots det måste vi nu ändå utgå från att socialdemokraterna verkligen menar allvar med sin politik och sina förslag, och då är det bara att konstatera att den politiken inte går ihop. Man vill inte vara med om att strama åt den privata konsumtionen. Att tänka sig att oppositionspolitikern Olof Palme — eller någon annan oppositionspolitiker för den delen — skulle mana till återhållsamhet när det gäller lönekrav förefaller helt orimligt. I stället exploaterar man med liv och själ det missnöje som begripligt nog finns hos löntagarna och deras organisationer över att utrymmet för reallöneförbättringar är i det närmaste obefintligt. Socialdemokraterna vägrade också under sommarens extrariksdag att stöjda regeringens förslag om att höja momsen för att på det sättet dra in en del av den privata konsumtionen. I stället föreslog man importrestriktioner, som om de skulle bli effektiva i mycket hög grad skulle skada det exportberoende Sveriges intressen mer än någonting annat. Men man vill inte heller vara med om att skära ner de offentliga utgifterna, den offentliga konsumtionen. Man har ju rent av förklarat krig mot den s.k. sparplanen och dessutom också begärt regeringens avgång innan man ens påbörjat riksdagsbehandlingen av den propositionen. Den offentliga utgiftsexpansionen skall alltså fortsätta med oförminskad och helst ökad hastighet — det är det socialdemokratiska budskapet. Och det går säkert hem hos de grupper som får acceptera att förbättringar som de hade hoppats på nu kommer att utebli. Deras missnöje är ganska lätt att exploatera. Men det går inte ihop med en ansvarsfull ekonomisk politik, syftande till att få svensk ekonomi i balans. På en punkt håller man däremot med regeringen. Man säger att man inser att investeringarna måste öka. Men det är bara det, herr talman, att om man menar att investeringarna måste öka så måste man också acceptera att konsumtionen måste begränsas. Är det så att man inte inser det sambandet hamnar man i en politik som leder till att man tvingas öka upplåningen, dvs. man tvingas öka vårt underskott i bytesbalansen, man tvingas förvärra de stora problem som vi redan har. Man kommer då att finna att man skapar grunden för en politik som leder till social nedrustning, som leder till stor arbetslöshet på lång sikt, större än jag tror att ens en aktiv svensk arbetsmarknadspolitik skulle kunna bemästra. För att använda Olof Palmes egen formulering vill jag säga: Det är ni som har högre arbetslöshet som mål för er politik.

Herr talman! Vad är det här för någonting egentligen? Är det något slags borgerlig mannekänguppvisning? Är det provpredikan för statsministerposten? Är det operation Fösa Fälldin från rampljuset? Varför skulle herrar Bohman och Ullsten gå upp här? Först ser ni till, genom era s.k. torpeder i talmanskonferensen, att vi får så litet talartid som möjligt — jag har 40 minuter och ni har 3 timmar tillsammans. Ni ställer en massa frågor som ni vet att jag inte har en chans att hinna besvara. Men det räcker inte — sedan bryter niden gjorda talarordningen, i stället för att vänta på er tur, och använder ett kryphål i riksdagsordningen för att tränga undan Thorbjörn Fälldin. Jag kan inte vara med om det här, jag har inte tid med er. Jag har bara sex minuter, och jag får ju bemöta Thorbjörn Fälldin. Jag skall bara ta upp en liten sak. Det var roligt med Gösta Bohman. Han började med att säga att vi inte skall skälla på varandra om vi skall lösa landets problem, varefter han skällde som ett kompani rakitisdrabbade bandhundar i tio minuter. Det var i alla fall en muntration i detta gråa höstmörker. Jag återgår nu till Thorbjörn Fälldin. Hur han än snor sig av och an, så står det nu fullständigt klart att ni bryter det högtidliga löftet att garantera pensionernas värdebeständighet. Syftet med denna garanti är ju att säkerställa det reella värdet av folkoch ATP-pensionerna. De infördes ursprungligen på folkpartiets förslag, långt innan jag kom in i riksdagen — det är riktigt. Sedan har man hållit fast vid det. Pensionstillskotten har som syfte att ge ett standardtillskott, en ökad köpkraft, till folkpensionärerna. Där har vi ett program som löper ett år till. Vad som skall komma därefter har riksdagen ännu inte tagit ställning till — det uttrycks ytterst vagt i hela propositionen. Det får vi diskutera. Men syftet med pensionstillskotten har aldrig varit och är icke heller i dag att de skall utgöra en kompensation för en urholkad värdesäkring. Det är ett fullkomligt bakvänt sätt att försöka driva politik på. Därför är det viktigt att landets pensionärer vet att nu tänker man bryta det här löftet, men vi står på deras sida och vi tänker slåss för att pensionernas köpkraft skall bevaras. Vi gör inte någon uppdelning av gruppen pensionärer i folkpensionärer och ATP pensionärer, som om det skulle vara fråga om något slags sämre folk, vilket man kan få ett intryck av, om man lyssnar till herrarna här. Det skall gälla lika regler för alla. Jag råkade titta på protokollet från den debatt som vi förde här för precis ett år sedan. Då sade jag: Omarbeta ert skatteförslag! Det ger så mycket förmåner till höga inkomsttagare att fackföreningsrörelsen tvingas att begära stora lönelyft för de lågavlönade för att hänga med, och då kommer det totala lönepåslaget på för hög nivå och vi riskerar att gå in i en stor konflikt på arbetsmarknaden. Jag vädjade till er: Gör icke det misstaget! Ni lyssnade inte. Ni gick rakt in i det här, och så blev det också den största arbetsmarknadskonflikten i vår historia. Jag menar att ni bär en stor skuld härvidlag. Regeringens oförmåga och oskicklighet var ett avgörande skäl till att konflikten bröt ut. Just i detta läge förelåg ett konstruktivt socialdemokratiskt förslag från oppositionsbänken, som — om det hade genomförts — hade kunnat leda till fred på arbetsmarknaden och till ett bättre utfall på en i och för sig lägre lönenivå. Alla era hånfulla glosor här studsar bara vid besinningen av detta enkla förhållande. Vi kommer att utforma ett precis lika ansvarsfullt förslag i höst, som syftar till att underlätta avtalsrörelsen, klara freden på arbetsmarknaden, klara de vanliga löntagarna och att vara ett bidrag till att ta ansvar för Sveriges ekonomi. Ni säger ju att vi inte är beredda att ta ansvar. Ja, men om vi begär nyval och om detta, som vi hoppas, leder till framgång för oss — det kan man ju aldrig veta — får vi ansvaret, och vi är beredda att ta det. Men den risken vågar ni inte ta. Ni skall bita er fast i taburetterna som kinesiska tempelhundar, som Hasse Alfredson säger. Bit! Jag tror att ni hänger kvar så länge ni kan, men det är illa för landet. Thorbjörn Fälldin försökte göra ett nummer av att vi skulle vara splittrade när det gäller misstroendeförklaringen. Alls icke — vi var enade. Han säger att vi skulle ha känt vånda. Ja, det senare är riktigt. Vi kände vånda inför det beslutet. Vi sade oss följande: Finns det en chans att de kan lyssna till oss? Finns det en chans att vi kan bryta igenom blockpolitiken och skapa ett bredare samförstånd? Finns det en chans att vi kan ta gemensamma tag för att värna Sveriges ekonomi? Nej, den chansen finns inte, sade alla. De är låsta i sitt blocktänkande. De är underordnade högern. Det finns ingen möjlighet här. Skall vi bryta ut blocken, då finns det bara en sak att göra — att ändra sammansättningen i Sveriges riksdag. Det var med vånda som vi kom fram till detta beslut, för det visar vilket klimat ni har skapat i Sverige. Men det är nödvändigt att på det sättet börja på ny bog, slå in på en ny väg i Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag är mycket tacksam över att jag har tilldelats tre minuter för att i någon mån svara herr Bohman. Han åberopade finansministern från 1970. Jag kan inte svära mig fri från det uppdraget, och det gav mig anledning att som vanligt försöka korrigera herr Bohman och få honom att vara litet mera ordningsfull, när han ger sig in i de historiska redovisningarna. 1976 hade vi, sade herr Bohman, företagare som stod i kö fulla av bekymmer. Men kön var rätt hanterlig. Den bestod av en representant för Bergslagen. Representanten var bekymrad, eftersom Vikmanshyttan skulle läggas ned. Han hade med sig en representant för Uddeholm. eftersom det var fråga om viss strukturell samordning mellan dessa båda företag. Kön inskränkte sig faktiskt till dessa personer, herr Bohman. Herr Bohman fortsatte och sade att den gamle finansministern ansåg att man redan 1970 hade nått taket för beskattningen. Det är mycket troligt att jag hade den uppfattningen, men märk väl att det gällde den direkta skatten. Vi har ju inte höjt några skatteskalor sedan dess. Problemet var att det rådde en utveckling med ständigt stigande kommunalskatt. någonting som herr Bohman har upptäckt sedan han kom in i regeringen men aldrig upptäckte tidigare. Det gällde att försöka eliminera de verkningarna, och det gjorde vi på så sätt att vi under 1970-talet gick fram med höjningar av ocialavgifter och arbetsgivaravgifter för att den vägen kunna hålla anständiga och sunda statsfinanser och eliminera de direkta skattehöjningarna. Detta begrep herr Fälldin vid det tillfället. Han medverkade till uppgörelsen. Herr Ullstens företrädare — jag går ett par led tillbaka — herr Helén begrep det också. Herr Bohman begrep det aldrig. Han inskränkte sig till att i ilska och vredesmod slå i dörrarna. när han blev inbjuden till Med dessa erfarenheter såsom bakgrund, herr talman, har jag väldigt svårt att ta herr Bohman på allvar, när han nu är ute med sina samförståndsinviter. Den politik som han i dag redovisar ger inte möjligheter för socialdemokraterna att möta upp i ett samförstånd, eftersom den angriper grundläggande sociala trygghetsområden. För att kunna acceptera sådan politik måste man vara en av herr Bohman hunsad mittenpartist.

Herr talman! Olof Palme försöker motivera yrkandet om misstroendevotum med en folklig opinion, någon sorts SIFO-parlamentarism. Det var en nyhet. Olof Palme hänvisar till att det skulle förekomma en blockpolitik här i riksdagen och att det inte skulle finnas något intresse från regeringspartiernas sida för att granska och ta vara på de socialdemokratiska förslagen. Ja, det går till som vid alla andra tillfällen. Vi granskar alla förslag. I den mån vi uppfattar dem såsom positiva, är det klart att vi är beredda att diskutera dem. Men får jag, när Olof Palme nu själv hänvisar till SIFO, påminna honom om att han var regeringschef under jämviktsriksdagen. Då var socialdemokratins opinionssiffror låga. Men Olof Palme tvekade aldrig ett ögonblick att driva igenom regeringsförslagen här i kammaren med lottens hjälp. Med lottens hjälp! Skillnaden är ändå att det finns en majoritet för den nuvarande regeringen. Lars Werner frågade: Varför rundgång? När Olof Palme talade om pensionerna sade han att de skall vara ”lika för alla”. Jag kan ta de båda uttalandena i ett och samma sammanhang. Får då också jag läsa upp en mening ur regeringsdeklarationen från den 12 oktober 1979. Där står: ”De löften som har givits till pensionärerna i fråga om värdesäkring av folkpensionen och förbättrade pensionstillskott skall hållas.” Det är också vad regeringen har gjort, gör och kommer att göra. ”Lika för alla”, Olof Palme. När ATP hade genomförts fick vi mycket kraftiga insatser från centerns sida, igenom att man skulle förbättra folkpensionen i särskild ordning för dem som bara hade folkpension. Nu driver Olof Palme tesen ”lika för alla”. Det kanske är en av förklaringarna till att det dröjde så länge innan socialdemokraterna ville acceptera införandet av ett system, så att man i särskild ordning kunde förbättra för de sämst ställda pensionärerna. Det är, Lars Werner, verkligen ingen rundgång att beklaga sig över att man genom att utnyttja olika metoder ser till att det i ett begränsat ekonomiskt utrymme ställs pengar till förfogande i särskild ordning för de sämst ställda. Jag trodde att också Lars Werner från sina utgångspunkter såg något positivt i att man verkligen arbetar med sådana metoder. Jag slår än en gång fast: Under tiden från 1976 fram till nu har folkpensionärerna fått sin köpkraft kraftigt förbättrad, långt kraftigare än de yrkesaktivas. Det är ett ofrånkomligt faktum. Jag slår också än en gång fast att regeringens förslag innebär att de sämst ställda pensionärerna uttryckt i köpkraft kommer att få det bättre än i dag. Olof Palme och jag, liksom alla i detta samhälle, vet att det är stor skillnad mellan den i ekonomisk mening sämst ställde och den bäst ställde pensionären. Och det finns naturligtvis en skala rakt igenom hela fältet. Men jag tror faktiskt att de pensionärer som i utgångsläget, tack vare ATP eller andra system, har en hög och bra pension i nuvarande situation är beredda att medverka till att de sämst ställda pensionärerna skall få det bättre än i dag. Jag tror faktiskt att det finns en sådan solidaritet inom pensionärskollektivet. På samma sätt är det viktigt att vi har en solidaritet mellan de yrkesaktiva och dem som är pensionerade. Denna solidaritet har också kommit till uttryck under den period då pensionärerna som grupp har fått en kraftig förbättring av sin köpkraft under det att de yrkesaktiva inte har fått det. Det är helt enkelt så att det även i fortsättningen kommer att bli förbättringar för de sämst ställda pensionärerna. Det är ett ofrånkomligt resultat av den nuvarande regeringens politik. Herr talman! För drygt en månad sedan diskuterade vi vid det urtima riksmötet de ekonomiska frågorna. Socialdemokraterna lade då fram ett alternativ till de ekonomisk-politiska åtgärder som regeringen föreslog. Det alternativet byggde på vad som i den offentliga debatten först kallades importavgifter och sedan importdepositioner. Jag konstaterar att Olof Palme i dag har varit uppe i talarstolen vid flera tillfällen men inte med ett enda ord har berört förslaget om importdepositioner — hur det skulle ha verkat nu och inför framtiden. Han har inte kommit med några konkreta alternativ till det program som regeringen har lagt fram. Jag kan konstatera att förslagen vid det urtima riksmötet inte hade större bärighet än att de inte är värda att påminna om i dag. De har begravts i stilla tysthet. Från saklig synpunkt har vi från regeringssidan ingen anledning att beklaga detta. Men det blir svårt att här i kammaren föra en debatt om den långsiktiga ekonomiska politiken om förslagen har den karaktären. Till sist: Insikten om att vi måste handla och inte vänta för länge har gjort att regeringen nu lägger fram detta sparpaket. Vi vill inte ställa oss i den danska situationen, där politiken går ut på en femprocentig reallönesänkning nästa år och en ytterligare sänkning på 8 20 under de tre följande åren.

Herr talman! Jag skall försöka vara så kortfattad som möjligt. Först vill jag säga bara ett par ord till Olof Palme. Det hör till rutinen att Olof Palme numera — det gjorde han aldrig när han satt i regeringsställning — kritiserar talarordningen häri Sveriges riksdag. Det må Olof Palme göra, men jag tycker kanske att det är ovärdigt av honom att hänvisa till ”kryphål i riksdagsordningen” när man använder den där inskrivna rätten att begära ordet. Det var i så fall kryphål i grundlagen som socialdemokraterna åberopade när de i höstas ville ha det urtima riksmötet. Jag vet att Olof Palme inte tycker om att debattera med mig personligen. Och jag vet kanske bättre nu än jag gjorde förr. sedan jag läst Dieter Strands bok, vad Olof Palme personligen tycker om mig. Men sådant tar jag med fattning — jag får finna mig i det. Att däremot en eventuell motvilja skulle spela någon roll då det gäller mina möjligheter att efter Olof Palmes långa anförande om den ekonomiska politiken med en mängd angrepp på oss moderater begagna riksdagsordningens regler för att gå upp för att bemöta Olof Palme det skulle jag ha svårt att godtaga. Vad menas egentligen med gräl och med skäll? Med det menar jag att man använder personliga invektiv, ifrågasätter motståndarens heder och använder en helt osaklig argumentation. Vem av oss som är bäst på sådant överlåter jag åt andra att bedöma. Vad det var fråga om och varför jag framför allt begärde ordet var att jag ville ha svar på frågor som har ställts flera gånger och som vi hittills inte har fått svar på. Det är mycket angelägna frågor, och vi har rätt att begära att få svar på dem. Hela svenska folket har rätt att av det största oppositionspartiet få svar på sådana frågor. Regeringen har nämligen fullständigt klart och otvetydigt — inte minst nu genom sparplanen — redovisat den långsiktiga strategi som vi ämnar följa för att föra det här landet ut ur den kris där landet befinner sig. Socialdemokraterna har med anledning av denna vår redovisning begärt misstroendevotum mot regeringen. Då menar jag att vi och folk över huvud taget har rätt att begära att ni skall tala om för oss klart och tydligt vilken politik ni vill ha förtroende för — för det är ju motsatsen till ett misstroende. Det var det jag begärde i mitt anförande. Att jag sedan talade med en viss skärpa förändrar inte frågornas innebörd. Skärpan är motiverad av att jag har ställt de här frågorna gång efter gång utan att ha fått svar. Lars Werner vill jag bara fråga: Har du Lars Werner hört talas om någonting som kallas oljeprishöjningar? Har du klart för dig att oljan i dag kostar det svenska folkhushållet 18 miljarder mer än vad den gjorde 1978? Tror du att vi kan kompensera oss för den prishöjningen genom att höja våra löner i motsvarande mån? För bara någon tid sedan tog den socialdemokratiske ekonomiministern i Österrike, Androsch, upp ungefär samma exempel. Han sade så här: Om oljepriserna stiger med 5 dollar kan ingen kompensera sig för detta genom att begära 5 dollar i högre lön — följderna blir då bara ännu värre. Och detta är en av grundstenarna bakom regeringens ekonomiska politik. Till min gamle vän Gunnar Sträng — om jag får använda det personliga uttrycket — vill jag säga att jag talade om kön hos industriministern och inte hos den dåvarande finansministern. Jag vet kanske inte riktigt hur många som verkligen köade, hur många som ringde i telefon och hur många som begagnade andra möjligheter att tala med industriministern och kanske också med Gunnar Sträng. Men vad jag däremot vet är att redan dagen efter valet var kön hos den nya regeringen försvarlig. Och i täten för den kön stod f. ö. chefen för Statsföretag. socialdemokraternas gamla flaggskepp. Han berättade för oss att flertalet av Statsföretags olika företag höll på att gå över styr. Sedan kom representanter för stålindustrin, skogsindustrin, gruvorna, tekoindustrin och varvsindustrin — LKAB var ju med i Statsföretag. Företagen krävde många miljarder för att klara sig — inte för vi skulle ge ”kapitalet” pengar utan för att vi skulle se till att folk inte ställdes på backen och att regioner inte utarmades. Det var åtskilliga miljarder som vi tvingades betala ut den hösten på grund av den kris som då rådde, den kris som socialdemokraterna måste ha varit i varje fall medskyldiga till. När det gäller skatterna hänvisade jag till intervjuer som Gunnar Sträng frikostigt och öppet gav i olika sammanhang och där han förklarade att nu har skattetaket nått toppen. Men det gör inte saken bättre, Gunnar Sträng, om man går över till att ta ut skatterna indirekt. Ytterst är det ändå de enskilda medborgarna i det här landet som betalar alla våra skatter. Gunnar Sträng minns helt säkert att enbart under fyra år i bö 1970-talet höjdes arbetsgivaravgifterna från 18 till 34 26. Och detta var en av orsakerna till att kostnadsbelastningen efter den s.k. överbryggningspolitiken var sådan att en stor del av de svenska företagen gick på knäna, att vi förlorade marknadsandelar och konkurrenskraft och att vi stod inför en av de allra värsta akuta kriser som vi upplevt sedan första världskriget.